Fru talman! Jag vill göra några korta kommentarer med anledning av reservationerna 2 och 6. Det gäller först skyddsombudens utbildning. Vi har yrkat på speciella kurser i mätteknik och giftlära. Jag tycker att det inte går att se så generellt på dessa problem som herr Nordberg gör. Vad hände 1974? Jo, då var de kemiska hälsoriskerna i centrum. Vem skall övervaka dem i fortsättningen? Man måste sätta in kraftig utbildning just på dessa två områden för att kunna övervaka den delen och de gränsvärden som finns. Speciella insatser bör göras på dessa områden. Gruppträning, utvecklingssamtal och sensitivitetsträning ingår i ett system, där man via de självstyrande produktionsgrupperna skall ta bort själva orsakerna till att en människa inte trivs på en arbetsplats. Att hänvisa till en utredning och bara vänta på dess resultat tycker vi är ett för snävt sätt att se på detta problem. Man bör redan nu vidta de åtgärder som vi har föreslagit i reservationen 6.
Fru talman! Jag vill bemöta herr Nordberg, först och främst angående företagshälsovården. Förvisso håller arbetsmarknadsparterna på med förhandlingar. Men man kan väl ändå räkna med att dessa förhandlingar inte kommer att leda till önskat resultat. I Fackföreningsrörelsen nr 3 för i år intervjuas en metallarbetare, som säger att arbetstagarna måste bestämma över de här frågorna, för annars får vi aldrig tillbaka medlemmarnas förtroende för företagshälsovården. Det är riktigt. Man kan inte räkna med att samrådslinjen och övrigt samarbete med arbetsköparna i fråga om företagshälsovården eller i andra frågor beträffande arbetslivet kan skapa något förtroende. Vad beträffar epidemiologiska forskningscentra vill jag säga att visst sker det vissa utredningar och en del forskning. Visst pågår det en utveckling i fråga om miljöregistrering, men den verksamheten har inte specialiserat sig på arbetsmiljöerna. En sådan specialisering behövs för att man skall kunna ta indikationer från norr och söder och fastställa att här behöver det verkligen ses över vad den och den miljön egentligen innebär. En sådan registrering ger möjlighet att ingripa avsevärt tidigare än vad som kan ske i dag. Ja, herr Nordberg, att man skall ha som en målsättning för skyddsombuden att arbetet skall bedrivas effektivt på fältet är nog gott och väl. Men var då med och upplev skyddsombudens möjligheter ute på fältet. Begreppet omedelbar och allvarlig fara är ganska tänjbart. Det Årbetsmiljöfrågor, behövs större befogenheter för skyddsombuden för att de inte skall behöva hamna i en situation där de står och tvekar inför om det föreligger omedelbar fara eller inte. På den arbetsplats i Stockholm som jag kommer ifrån har jag råkat ut för den situationen flerfaldiga gånger. Innebär avsaknaden av skyddsräcke att det är fråga om omedelbar fara, när arbetet försiggår 5 å 6 meter från kanten till avgrunden? Eller blir det farligt först när man kommer närmare? Det behövs utan tvivel större befogenheter för skyddsombuden. Jag tror inte att de kommer att missbrukas, och jag tror inte att herr Nordberg heller tror att så kommer att bli fallet.

Fru talman! Jag har inte sagt att det här är någon ny fråga. Vad jag har sagt är att under årens lopp har vi vid flera tillfällen motionerat just om den psykosociala arbetsmiljön, men vi har inte här i riksdagen mött något förståelse för kraven i motionerna. Vi är angelägna om att få fram en utredning beträffande företagshälsovården. Så länge vi inte har såväl teknisk som medicinsk personal har vi inte en hel företagshälsovård — vi har endast en halv sådan. Vi tror att det kan vara en stimulans till en fullgod företagshälsovård om vi får en ändring av nuvarande statsbidragsregler.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

Behovet att i olika avseenden förbättra arbetsmiljön ställer höga krav på yrkesinspektionen när det gäller att snabbt kunna ta ställning till olika frågor. Utskottet delar därför motionärernas uppfattning att det är angeläget att yrkesinspektionen kan verka så nära arbetsställena som möjligt, och därför bör vid distriktsindelning hänsyn tas till de geografiska områdena. De reformer på arbetsmiljöområdet som trädde i kraft 1974 innebar stora förändringar när det gäller yrkesinspektionens arbete och organisation. Vi har ännu inte vunnit tillräcklig erfarenhet av den nya distriktsindelning som genomfördes för mindre än ett år sedan. Ett ställningstagande till motionärernas önskemål bör i enlighet härmed anstå till dess att vi har vunnit ytterligare erfarenhet. Det är därför förvånande att man reserverat sig för motionen i detta avseende, då frågan fortfarande är under övervägande och kan beräknas få en bedömning så snart vi erhållit tillräcklig erfarenhet. Med hänsyn härtill har utskottet inte funnit anledning att vidta någon åtgärd med anledning av motionerna, och jag ber, fru talman, att få yrka bifall till socialutskottets hemställan i betänkandet nr 3. I motionen 768 av herr Bohman m.fl. och i reservationen 5 tar man upp frågan om en allsidig kommitté med uppgift att kartlägga de bakomvarande orsakerna till den höga sjukfrånvaron i arbetslivet. År 1973 redovisade en gemensam kommitté för SAF och LO frågan angående sjukfrånvaron i arbetslivet. Det konstaterades att det f. n. inte finns någon enhetlig frånvaroregistrering i landet och att det, om man vill engagera sig i frånvaroproblemet, i första hand krävs forskning rörande frånvaron. Denna fråga har sedan aktualiserats vidare. Sedan utredningen överlämnades till arbetarskyddsfonden med begäran att fonden skulle uppmärksamma frånvaron i arbetslivet som ett högprioriterat område för forskning och utveckling har fonden beslutat att föreslå SAF, LO och TCO att deltaga i en styrgrupp, vars uppgift bl.a. skall vara att på grundval av den genomförda utredningen överväga behovet av forskningsinsatser på detta område. Jag tror att det är ett väsentligt område som vi har all anledning att ha uppmärksamheten riktad på. Men då frågan är uppmärksammad och föremål för utredning och med beaktande av det arbete som pågår inom yrkesskadestatistikutredningen anser utskottet att motionen inte bör föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Inte heller det herr Åkerlind här anförde har gett belägg för att det bör vidtagas några åtgärder. I reservationen 13 av vpk tar man upp frågan om sanktionsbestämmelserna. Ansvarsreglerna i arbetarskyddslagen bygger i princip på att straffhot i allmänhet inte inträder förrän tillsynsmyndigheter meddelat föreskrifter. Reservanterna liksom motionärerna pekar på att det föreligger vissa problem på detta område. Enligt utskottets mening är det angeläget att arbetarskyddslagstiftningen ger möjligheter till sanktioner mot arbetsgivare som i olika avseenden åsidosätter sina förpliktelser när det gäller arbetarskyddet. Som grund för snabba och verksamma myndighetsåtgärder mot dåliga arbetsmiljöer måste nämligen finnas ett effektivt sanktionssystem. Utskottet vill erinra om att de ändringar i arbetarskyddslagstiftningen som riksdagen antog 1973 bl.a. innebar att sanktionssystemets effektivitet ökade och att tillsynsmyndigheternas agerande fick en ökad tyngd. Vi kan förvänta oss att ytterligare åtgärder i detta avseende kommer att anvisas i det fortsatta arbete som arbetsmiljöutredningen bedriver med tonvikt på det materiella innehållet i arbetarskyddslagstiftningen. Utredningen kommer att få tillfälle att närmare pröva lämpligheten och omfattningen av arbetarskyddsstyrelsens rätt att meddela föreskrifter och omedelbara straffgarantier. Utskottet vill också erinra om departementschefens uttalande att skäl finns att förorda att hela frågan om den rättsliga karaktären av föreskrifter som arbetarskyddsstyrelsen meddelar tas upp till en samlad bedömning och löses i ett sammanhang i anknytning till utredningens översyn av lagstiftningen på arbetsmiljöområdet. Med hänvisning till det anförda anser jag att något tillkännagivande till regeringen inte behöver ske, och någon åtgärd från riksdagens sida synes således inte påkallad. Enligt direktiven för arbetsmiljöutredningen är det en väsentlig uppgift för utredningen att uppmärksamma yrkesskador. Till detta område räknas utan tvivel buller. Det förekommer ofta att helt nya typer av bullerproblem uppträder på arbetsplatserna. Utredningen föreslog i sitt delbetänkande vissa åtgärder som gör att en förhandsprövning av arbetslokaler m.m. skall ske. Denna lag trädde i kraft vid årsskiftet 1973-1974. Utskottet förutsätter också, liksom man angav i utskottsbetänkandet 1974, att frågan upptages i utredningens vidare arbete. Utskottet förutsätter att varudeklaration eller typbesiktning sker på från arbetsmiljösynpunkt viktiga områden, såsom när det gäller maskiner, redskap eller andra anordningar, och att dessa frågor ägnas speciell uppmärksamhet i utredningens fortsatta arbete. Med det anförda anser utskottet att något tillkännagivande icke bör ske, utan att reservationen bör lämnas utan åtgärd. Man kräver i reservationen och motionen att åtgärder skall vidtagas och att man skall kunna stoppa arbetet omgående när de fastställda gränsvärdena överskrids. I det arbetet som arbetsmiljöutredningen bedriver är det en väsentlig uppgift att bl.a. uppmärksamma hälsoriskerna på grund av luftföroreningar, att skapa förutsättningar för att man skall kunna komma till rätta med de problem som här möter. I direktiven framhålls speciellt att en del yrkesrisker, inte minst sådana som har sitt upphov i luftföroreningar, inte kan definitivt konstateras utan att särskilda, kanske kostnadskrävande undersökningar utförs på arbetsplatsen. Herr Hagberg i Borlänge pekade i sitt anförande på olika fall och berörde bl.a. KemaNord. Åtgärder har där vidtagits och erhållna uppgifter visar att frågan står inför sin lösning. Utredningen skall pröva hur föreskrifter rörande sådana undersökningar skall ske. De frågor som således här aktualiserats i motioner och reservationer och som är under utredning bör icke föranleda någon riksdagens åtgärd i nuvarande läge. I reservationen 16, som också behandlar de hygieniska gränsvärdena, upptas frågan om att arbetarskyddsstyrelsen skall få i uppdrag att under 1975 presentera den dokumentation som förutsätts finnas till gränsvärdeslistan och motiven i de fall ett lägre gränsvärde tillämpas utomlands. I de av arbetarskyddsstyrelsen utfärdade anvisningarna om de hygieniska gränsvärdena lämnas en kortfattad redogörelse för denna dokumentation. Herr Hagberg har anfört synpunkter på frågan varför vi har högre gränsvärden än en del andra länder. Men man kan också peka på att vi har lägre gränsvärden än vissa andra länder. Det beror på om man jämför med staterna i öst eller i väst. Det är inget nytt när det i arbetsmiljödebatten anförs att gränsvärdena i öststaterna är mycket lägre än de värden som tillämpas i västvärlden och även i Sverige. I reservationen återkommer detta i form av en jämförelsetabell som visar de stora skillnader som föreligger. Herr Hagberg har också vältaligt berört detta. Avsikten med dessa jämförelser synes vara att vilseleda. Svårigheterna är stora när det gäller att få fram underlag för riktiga jämförelser t.ex. med Sovjet. Numera har dock påvisats ett sätt att fastställa skillnaderna i vad gäller gränsvärdena mellan Sverige och Sovjet. Vi här i Sverige mäter i andningszonen och har värden som är tillämpningsvärden. Sovjet har sina värden fastställda för arbetszonen — från golvet upp till 2 meters höjd — och de avser nybyggnadsvärden som skall hållas i nyproduktion. Myndigheterna kan ge dispens vilket, enligt vad som erfarits, ofta sker och då efter en lista vars innehåll ej är tillgängligt. Att under dessa omständigheter göra sådana jämförelser som gjorts i reservationen och här i debatten är att snedvrida fakta, då man ej redovisar det verkliga förhållandet. gäller som tidigare nämnts samma regler som för allmänna handlingar i övrigt, vilket innebär att var och en äger rätt att få del av handlingarnas innehåll. Vederbörliga sekretessbestämmelser är givetvis tillämpningsbara. Det är alltså öppet för alla att kunna ta del av dessa handlingar och någon åtgärd från riksdagens sida synes icke vara aktuell. I reservationen 17 begärs att det i arbetarskyddslagen skall finnas regler som innebär tio minuters paus på betald arbetstid varje timme och att det skall vara en ökad bemanning vid löpande band m.m. Arbetsmiljöutredningen har till uppgift att undersöka det här aktualiserade spörsmålet. Enligt direktiven bör skyddsaspekten ägnas speciellt stor uppmärksamhet. Jag tror att det som påtalats i motionen och i reservationen utgör en väsentlig del av utredningens uppgifter. Men då dess arbete nu är i gång bör någon riksdagens åtgärd icke vara påkallad. Reservationen 18 berör en annan viktig fråga som tidigare behandlats här i riksdagen, nämligen enmansbetjäning. En granskning av förhållandena för ensamarbetare av olika slag ingår i arbetsmiljöutredningens uppdrag, och vi kan förutsätta att utformningen av de framtida reglerna i fråga om ensamarbetare kommer att noggrant beredas och övervägas inom utredningen. I avvaktan på detta arbete bör reservationen icke föranleda någon riksdagens åtgärd. På arbetsmiljöområdet sker ett omfattande internationellt samarbete som syftar till att åstadkomma en gemensam standard för maskiner m.m. Sverige medverkar aktivt i detta arbete. Av utskottsbetänkandet framgår att vi är engagerade i ett otal organisationer och arbetsgrupper på det internationella planet. Här kan nämnas att arbetarskyddsstyrelsen medverkar i olika kommittéer och grupper inom bl.a. Ingenjörsvetenskapsakademins område. Under hänvisning till den i betänkandet sålunda lämnade redogörelsen anser utskottet att någon riksdagens åtgärd inte är erforderlig. Fru talman! De frågor som behandlas i de av mig berörda reservationerna och motionerna är alla under övervägande i utredningar, och reservationerna synes således vara helt omotiverade. Jag ber därför att få yrka bifall till socialutskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! När det gäller frågan om en plan för att bekämpa cancerrisken på våra arbetsplatser hänvisar herr Johnsson i Blentarp till att man på KemaNord har löst det problemet. Men först fick vi uppleva några dödsfall innan det hände någonting. Och vad har skett på andra områden där det förekommer cancerrisker? Vi behöver ju göra någonting i förväg. Jag sade i mitt första inlägg att vi nu bara nödtorftigt försöker klara av dagens arbetsmiljöproblem. Jag har egentligen kommenterat det som herr Johnsson i Blentarp har ÅArbetsmiljöfrågor, sagt. Han menar emellertid nu att jag lämnat vilseledande uppgifter beträffande värden i olika länder. Men jag presenterade de här värdena för att arbetarskyddsstyrelsen skall lämna en dokumentation i fråga om varför värdena är som de är i Sverige. Jag kan också med anledning av herr Johnssons kritik av hur man mäter värdena nämna att arbetarskyddsstyrelsen har fått en allvarlig reprimand av Bo Holmberg i tidningen Arbetsmiljö, som jag tidigare har citerat. Han säger att man i Sovjetunionen har ett annat sätt att se på hur ett värde skall fastställas. Där ändrar man värdet bara det sker en medicinsk förändring. Den lista som vi har i Sverige tillåter däremot en viss skadefrekvens. Är det inte då nödvändigt att vi får en dokumentation ämne för ämne och inte en lista på gränsvärden? Jag tycker att det är en skyldighet för en myndighet att ge en sådan dokumentation i ett sammanhang där det internationellt föreligger så olika värden. Arbetsintensiteten verkar herr Johnsson i Blentarp lika ointresserad av som utskottet har varit när det har behandlat motionen. Jag anser att detta är ett av de allvarligaste problemen. Frågan har berörts också i andra reservationer, där man talar om s.k. psykosociala arbetsmiljöproblem. Men man vill inte ta upp själva kärnpunkten, dvs. arbetsintensiteten, och det vill egentligen inte herr Johnsson i Blentarp heller. Jag menar att skall man klara de här problemen, måste man gå till attack just mot arbetsintensiteten. När det gäller sanktionsbestämmelserna måste det väl vara av vikt att det finns en straffpåföljd för en överträdelse av arbetarskyddslagen eller anvisningarna till den. Det finns det inte i dag, men det är en enkel operation att sätta dit straffpåföljden; det behöver inte kräva någon omfattande procedur. Jag tycker att detta skulle beaktas vid en bedömning av hur man skall kunna förbättra arbetsmiljön.
Fru talman! Jag vill konstatera att på grund av bristande rutin blev jag överkörd i replikskiftet med herr Nordberg.

Några dagar efter den senaste tågolyckan gjordes det en intervju med lokföraren. Han sade bl.a. att när man kör i 135 km/tim har man en signal var trettionde sekund. När man kör godståg håller man kanske inte riktigt samma hastighet, men man ligger väl omkring 100 km/tim. Det gör att när den ensamme lokföraren som har att bära ansvaret frågar sig: Hur var den där signalen ställd som jag nyss körde förbi? så står vips nästa signal mitt framför honom. Jag tror att man när det gäller att klara ut säkerheten på järnvägen inte får vänta till dess arbetsmiljöutredningen framlagt sitt betänkande och ett eventuellt beslut fattats därvidlag. Det har gått i tre års tid med enmansbetjäning, men det kan hända svårare saker innan beslut i ärendet fattas.

Fru talman! Nej, herr Hagberg i Borlänge, det skall inte behöva inträffa dödsfall innan man ingriper. De förhållanden som rådde på KemaNord har redan blivit föremål för åtgärder, och vi kan förutsätta att arbetarskyddsstyrelsen fortlöpande följer de frågor som kommer upp. Vi har ständigt problem med nya ämnen, nya kemiska produkter. De problemen har vi inte bara i Sverige utan dem har man över hela världen. Jag sade att uppgifterna i reservationen beträffande redovisningen av gränsvärdeslistan är vilseledande, vilket herr Hagberg reagerade mot. Varför, herr Hagberg, anger ni inte att man redovisar gränsvärdena på skilda sätt i Sverige och Sovjetunionen? I reservationen ger ni det intrycket att man mäter på samma sätt. Det är inte korrekt, utan förhållandena bör redovisas sådana som de är. Herr Hagberg har alla möjligheter att få dokumentationen från arbetarskyddsstyrelsen. Den är inte hemlig. Jag skulle vilja säga till herr Franzén i Stockholm att frågan om enmansbetjäningen på tåg är föremål för arbetsmiljöutredningens arbete. Vi har ju inte här i riksdagen för vana att fatta beslut innan en utredning avlämnar sitt betänkande och vi kan väl förutsätta att utredningen kommer att bedöma den här frågan på ett riktigt sätt. Därefter får man vidta erforderliga åtgärder.
Fru talman! Herr Johnsson i Blentarp anklagar mig för att jag inte skulle ha redovisat hela sanningen. Jag kan erkänna att jag inte har gjort det, men jag vill samtidigt beskylla honom för samma sak. Vid en jämförelse mellan olika gränsvärdeslistor bör man komma ihåg att varje värde i den sovjetiska listan är ett takvärde — utom på de, mycket få, ställen där det är markeringar. Den svenska listan upptar nivåvärden. Det betyder att de avser ett utslag för åtta timmar per dag, medan takvärden inte får överskridas någon gång. Det är en skillnad. Men anledningen till att jag hela tiden redovisat dessa listor är att man skall få en dokumentation. Nu vill herr Johnsson att jag skall gå till arbetarskyddsstyrelsen och plocka fram dessa uppgifter. Det är just där faran ligger — att varje skyddsombud aldrig har någon möjlighet att ta reda på vilka avvägningar som ligger bakom, vilka avvikelser vi kan tillåta, hur många cancerfall vi skall tillåta i ett visst sammanhang, var vi står med våra gränsvärden i förhållande till experterna på arbetarskyddsstyrelsen som framför två meningar och värderingar? Jag har velat lägga fram dessa listor för att arbetarskyddsstyrelsen skall kunna redovisa, värde för värde, var vi står. Jag är inte förmögen att ta del av de arbeten som ligger bakom angivna gränsvärden, men det bör arbetarskyddsstyrelsen vara; man bör kunna redovisa vilka värderingar som ligger bakom varje värde.
Fru talman! Man kan, herr Johnsson i Blentarp, om man ringer upp Hagalunds lokstation få reda på att sjukfrekvensen bland lokförarna sedan några år tillbaka har ökat, och det kan naturligtvis bero på den tidspress och den monotona arbetssituation som den ensamme lokföraren utsätts för, framför allt på natten. Vad man från SJ borde ha gjort när man drog in dubbelbetjäningen var, att åtminstone sätta in en hög beredskap för att kunna ta reda på tågen någonstans ute i periferin. Herr Johnsson! Det är sant att man inte brukar föregripa utredningar, och det är inte första gången det sägs i den här kammaren. Men SJ tog faktiskt bort dubbelbemanningen innan man hade gjort en ordentlig utredning, och att minska säkerheten utan att det först skett en ordentlig utredning anser jag vara mycket allvarligare än att föregripa en sittande utredning.
Fru talman! Herr Hagberg i Borlänge pekar återigen på gränsvärdesskillnaderna trots de uppgifter som jag lämnat om det vilseledande häri. Jag vill framhålla för herr Hagberg att vi i utskottsbetänkandet inte har redovisat någon tabell med gränsvärden, på det sätt som ni har gjort för att vilseleda. Om ni hade redovisat de siffror som herr Hagberg framfört och de som jag framfört för att för läsaren klargöra skillnaderna, hade det inte varit vilseledande. Men syftet har uppenbart varit att vilseleda.

Fru talman! Utan att närmare gå in på formuleringen ”använda kvinnor till arbete” vill jag ändå säga att ordvalet i paragrafen är föråldrat. Jag hyser en förhoppning om att paragrafen inom en snar framtid försvinner. Min förhoppning grundar sig på att arbetsmiljöutredningen enligt utskottet i sina direktiv har att söka undvika särbestämmelser för den kvinnliga arbetskraften i arbetsrättslig lagstiftning. Sedan vi skrev motionen har också jämställdhetsdelegationen begärt hos regeringen att det inom varje departements sakområde görs en översyn i syfte att rensa ut sådana lagar och bestämmelser som enbart gäller det ena könet. Den i motionen aktualiserade paragrafen är en omotiverad paragraf, som bör avskaffas. Utvecklingen i vårt samhälle gör att fler kvinnor söker sig ut på arbetsmarknaden. På orter där gruvindustrin är den dominerande näringen blir arbetsmarknaden mycket snäv och kvinnorna har svårt att få sysselsättning. Den senaste arbetslöshetsstatistiken från Gällivare visar 1. ex. att mer än 50 96 av de arbetssökande är kvinnor. I Gällivare är LKAB:s nyanställningsbehov drygt 200 personer, och mer än hälften av anställ ningarna avser underjordsarbete. Detta visar något av problemen och begränsningarna för kvinnorna som vill komma ut på arbetsmarknaden på orter, där gruvindustrin är dominerande. Tekniken inom gruvindustrin har utvecklats, och kroppskrafterna har exempelvis inte längre samma betydelse som tidigare. Jag vill framhålla att den enskilda individens förutsättningar skall vara det avgörande i underjordsarbete liksom i andra sammanhang. Alla män är inte lämpade för alla arbeten. Lika litet kan man förutsätta att alla kvinnor passar i alla arbeten. Sedan 1962 finns möjligheter till dispens för kvinnliga underjordsarbetare. Det är ett otillfredsställande system, bedömningarna kan bl.a. påverkas av tillgången till arbete på orten. Dispensförfarandet kan upplevas som godtyckligt av dem som berörs av det. Dispensansökningarna behandlas i stor utsträckning av män, och fortfarande kan vi därvid möta en mycket konservativ syn på kvinnan. Detta försöker man dölja genom fraser som ”vi är rädda om våra kvinnor”. Varför förutsätter de som säger så inte att kvinnan är i stånd att välja själv? Vi skall vara rädda om varandra. Det innebär också att vi skall unna varandra den tillfredsställelse det innebär att ha ett arbete. Vi har i vår motion angivit vissa synpunkter på målsättningen för arbetsmiljön: ”Det måste vara en självklar målsättning att arbetsmiljön i gruvorna liksom på andra arbetsplatser från arbetarskyddssynpunkt skall vara tillfredsställande, oberoende av om det är män eller kvinnor som arbetar där. Arbetsmiljöer som anses olämpliga för kvinnor kan inte heller anses lämpliga för män.” I dessa synpunkter har även utskottet instämt. Den negativa inställning till kvinnans underjordsarbete som jag möter exempelvis i mitt eget län grundar sig säkerligen många gånger på att man upplever det hela som ett hot om ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Den oron kan i viss mån vara förståelig, men den motiverar inte att 34 § skall vara kvar. Vi har fått ändrade attityder till kvinnor och arbete, men fortfarande anser alltför många att det är självklart att mannen skall ha arbete först, kvinnan i andra hand. Det märks speciellt då det är ont om arbetstillfällen. Allas rätt till arbete har inte trängt in överallt, t.o.m. i seriösa debatter kan behovet av sysselsättning för kvinnor motiveras med att kvinnor skall skyddas från att se alltför mycket på TV och bli psykiskt oroade av det. Det finns många fördomar att bekämpa innan vi får en arbetsmarknad på lika villkor för män och kvinnor. För att komma till rätta med en del av de svårigheter som kvinnorna möter på arbetsmarknaden är det nödvändigt med attitydförändringar, men det är också väsentligt att antalet arbetstillfällen ökas. Vi har fortfarande en regional obalans och undersysselsättning på många orter. Det är angeläget att ansträngningarna att komma till rätta med ensidigt näringsliv och undersysselsättning intensifieras. Men jag vill framhålla att även om vi inte har balans mellan tillgång och efterfrågan på arbete så är det inte motiverat med särbehandling beroende på kön Fru talman! Det är angeläget att vara observant på dispensansökningarna så att inte tillgången till arbete och en allmänt konservativ inställning till kvinnor och kvinnors arbete får avgöra om dispens beviljas eller avslås. När gruvindustrin expanderar och nyanställer personal är det lättast att få kvinnorna in i industrin. Därför är det också viktigt att diskriminerande lagstiftning undanröjs snabbt, eftersom lagstiftningen bl.a. verkar som en spärr vid utbildning. Motivet att utbilda sig exempelvis till industrielektriker är litet om man är lokalt bunden till en gruvort, där underjordsarbete är det enda som erbjuds och vägen dit är spärrad av särlagstiftning. Fru talman! Jag slutar med en förhoppning om att 34 § i arbetarskyddslagen i en snar framtid tas bort och även med en förhoppning om att de dispensbeviljande instanserna är generösa medan denna paragraf ännu är kvar. Utskottet har en positiv skrivning med anledning av motionen, och jag kommer att stödja utskottets hemställan.

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 4 behandlas motionen nr 80 angående en skärpning av arbetarskyddslagen. Utskottet har behandlat motionen välvilligt och som sin mening sagt att det är angeläget att i arbetarskyddslagstiftningen ges möjligheter till sanktioner mot arbetsgivare som åsidosätter sina förpliktelser och att ytterligare åtgärder kan behöva övervägas för att ge eftertryck åt arbetarskyddsföreskrifterna. Arbetsmiljöutredningen kommer att pröva omfattningen av arbetarskyddsstyrelsens rätt att meddela föreskrifter som är förenade med omedelbar straffgaranti. Man skall i arbetsmiljöutredningen ta upp denna fråga till en samlad bedömning i anslutning till att utredningen genomför sin fortsatta översyn av hela lagstiftningen. Självfallet hade jag helst sett — som jag också påpekat i motionen — att frågan fått en snabb lösning. Men jag är samtidigt medveten om att det är svårt att rycka loss en del ur utredningen för att behandla den separat. Det väsentligaste är ju att arbetsmiljöutredningen har att ta itu med frågans lösning och att det blir en skärpning. I vpk:s reservation nr 13 som anknyter till vår motion, krävs också att sanktionsbestämmelserna skall skärpas och att erforderliga förslag till lagstiftning snarast skall föreläggas riksdagen. Jag instämmer självfallet i vad reservanten har anfört — att det är en angelägen fråga som måste lösas. Det har man ju också sagt i utskottets betänkande. Mot bakgrund av utskottets positiva skrivning, att frågan skall lösas i arbetsmiljöutredningen, och då jag, som jag tidigare sagt, har förståelse för att frågan måste lösas i ett sammanhang, kommer jag i dag att rösta för utskottets hemställan.

Fru talman! I motion nr 1262 har vi socialdemokratiska ledamöter i Kristianstads län begärt förslag om att man skall förlägga en del av yrkesinspektionens verksamhet till Kristianstad-Hässleholms primärcentrum. Detta har vi begärt mot bakgrund av den struktur inom näringslivet som kännetecknar distriktets verksamhet och med hänsyn till befolkningstätheten och den omfattning näringslivet har i detta område. Effektiviteten och målsättningen för yrkesinspektionens verksamhet skulle därigenom förstärkas. Vi motionärer noterar därför med tillfredsställelse den behandling utskottet gett vår motion. Utskottet är överens med motionärerna om att det är viktigt att yrkesinspektionen kan verka nära arbetsställena, vilket talar för de i motionen framförda kraven. Vidare erinrar utskottet om de reformer på arbetsmiljöområdet som trädde i kraft 1974 och som syftade till att effektivisera yrkesinspektionens insatser. Samtidigt har vi motionärer förståelse för att det är berättigat att avvakta erfarenheter av den 1 juli 1974 nyinrättade distriktsorganisationen för yrkesinspektionens verksamhet. Vi noterar även att arbetsmiljöutredningens uppdrag omfattar yrkesinspektionens organisation och att förslag från denna utredning beräknas föreligga vid årsskiftet 1975-1976. Det finns anledning förvänta att det i motionen framförda förslaget därvid beaktas. Med detta och vad som i övrigt anförts i utskottets betänkande har, som vi bedömer det, vår framställan förts framåt. Fru talman! Jag har därför inget annat yrkande än om bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Fru talman! Det har under den här debatten sagts några saker som jag ville bemöta litet utförligare, och därför anmälde jag mig sist på talarlistan. När det gäller sjukfrånvaron säger herr Johnsson i Blentarp att det är ett allvarligt problem. Men herr Johnsson tycker tydligen inte att man behöver ta så allvarligt på ett allvarligt problem. Herr Johnsson säger att inte heller det som jag har anfört, när jag talat om sjukfrånvaron, är skäl för bifall till reservationen 5 vid betänkandet nr 4 om tillsättande av en allsidigt sammansatt kommitté med uppgift att kartlägga orsakerna till den höga sjukfrånvaron och att framlägga förslag till åtgärder. Jag har i mitt anförande angett en lång rad önskemål som de fackliga organisationerna framfört och som redovisas i den rapport som den av LO och SAF tillsatta arbetsgruppen lagt fram. I den rapporten kan man på sida efter sida finna skrivningar som styrker vårt förslag. Det är inte skäl för bifall, säger herr Johnsson i Blentarp. Då undrar man: Vilka skäl väntar herr Johnsson i Blentarp på? Herr Nordberg säger angående frågan om utseende av skyddsombud att man inte skall frånta de fackliga organisationerna rätten att utse skyddsombud. Men om man återgår till de regler som gällde tidigare, vilket vi moderater föreslår i reservationen 10, innebär det att arbetstagarna själva utser sina skyddsombud. Om de vill och tycker att det fungerar bättre kan de emellertid överlåta den rätten på den fackliga organisationen. Huvudsaken är ju att de anställda själva skall ha beslutanderätten. Om det skulle vara så som herr Nordberg tydligen tror, att medlemmarna under sådana förhållanden fråntar den fackliga organisationen rätten att utse skyddsombud, måste ju det bara innebära att medlemmarna är missnöjda med den fackliga organisationens val. Jag tycker inte att man i sådana fall skall söka förkväva den enskilda arbetstagarens önskemål, och därför är förslaget i reservationen 10 det riktiga enligt min mening. Så några ord till herr Franzén i Stockholm. Jag redovisade ingående i mitt tidigare anförande när det gällde sjukfrånvaron att Elektrikerförbundet vill ha en utredning om ackordsarbetets inverkan på individens psykiska hälsa och att förbundet även vill ha effekterna på sjukfrånvaron av damm och bullerskador belysta. De problem man här har talat om finns spridda i hela vårt land — det är jag alldeles övertygad om. Allt det här berodde enligt herr Franzén på en enda namngiven person. Herr Franzén har kommit med ett sensationellt avslöjande. Om herr Franzén kunde namnge de personer som ensamma är ansvariga för andra problem i samhället, så kanske problemen snart kunde lösas, för då visste vi vilka personer vi skulle gå på, och det skulle vara ganska enkelt. Men, fru talman, det är inte så enkelt. Herr Franzéns påstående kan, som så många andra kommunistiska påståenden, knappast tas på allvar.

Fru talman! Jag vet inte, herr Åkerlind, om det skulle göra saken bättre att jag stod här och namngav en väldig massa människor, vilkas handlande naturligtvis ligger till grund för att ackordshetsen, stressen för människorna, blivit av det slaget att Svenska elektrikerförbundet vill ha denna påverkan på individens psykiska hälsa utredd. Att jag här namngav Percy Bratt berodde på att även herr Åkerlind nämnde den utredning som Svenska elektrikerförbundet ville ha. Percy Bratt är direktör i Elektriska arbetsgivareföreningen, och med det engagemang som jag har inom Svenska elektrikerförbundet har jag vid flera tillfällen varit i debatt med Percy Bratt. Jag vet också att Percy Bratt och Elektriska arbetsgivareföreningen liksom hela Svenska arbetsgivareföreningen och alla arbetsköpare i det här landet är emot att arbetarna får ett fast lönesystem utan meritvärderingar och utan alla effektivitetsbringande metoder. Därför är det angeläget, herr Åkerlind, att man stryker under att det är Bratt, moderater och andra som är grundorsaken till dessa utredningar.

Fru talman! Jo, herr Åkerlind, jag betraktar sjukfrånvaron som ett allvarligt problem. Men jag är inte så misstrogen som herr Åkerlind mot LO, SAF och TCO. Jag har fullt förtroende för LO och TCO, och jag trodde att herr Åkerlind hade förtroende för SAF. Men så är tydligen inte fallet. Det skulle vara mycket att tillägga, fru talman, men jag skall inte uppta kammarens tid med en ny debatt i den här frågan.
Fru talman! Herr Nordberg sade att systemet tidigare hade fungerat så att arbetstagarna i allmänhet överlät frågan om utseende av skyddsombud på den fackliga organisationen. Men vad är herr Nordberg då rädd för, om man återgår till den ordningen? Det förstår jag inte. Då blir det ju enligt herr Nordberg ingen ändring. Sedan vidhöll herr Franzén i Stockholm att det är någon enskild arbetsgivare som är ansvarig för Elektrikerförbundets problem på dammoch bullersidan och för den psykiska ohälsan osv. Men om herr Franzén känner till någon enskild arbetsgivare som har ett speciellt ansvar i det fallet, så skall det tas upp den fackliga vägen. Då skall herr Franzén påverka de fackliga organisationerna att ta upp frågan. Herr Franzén har ju fört förhandlingar med arbetsgivarna; ta då upp frågan den vägen, herr Franzén, om ni vet att det går att göra något åt saken! Men jag menar, fru talman, att vad Elektrikerförbundet har pekat på och vad som redovisas i utredningen är att man vill ha dessa frågor in i den stora utredning som man tänker sig på hela arbetarskyddsområdet.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

Jag är helt övertygad om att lönesystemet — ackordet — medför stress och psykisk ohälsa.
Fru talman! Äntligen är herr Franzén och jag på samma linje, i en enda sak: vi är överens om att ackordet kan förorsaka stress och psykisk ohälsa. Men om man vill ha ackord eller månadslön är en fråga som får tas upp vid de fackliga förhandlingarna. När det gäller Elektrikerförbundets krav på en undersökning av sjukfrånvaron börjar herr Franzén nu backa. Elektrikerförbundets krav går nämligen ut på att frågorna skall tas upp i en utredning. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. länge. ÅArbetsmiljöfrågor, NE:S3 180 den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Fru talman! I tidigare års radiodebatter har jag gång på gång framhållit det angelägna i att samhället snarast bestämmer sig för en samlad massmediepolitik. En sådan massmediepolitik måste självfallet utgå från de enskilda medborgarnas önskningar och behov av information, kulturupplevelser och underhållning och inte innebära att man, av olika andra skäl och föreställningar, medvetet gynnar eller missgynnar den ena eller andra medieformen. Ännu så länge har vi inte nått fram till en sådan önskvärd samlad syn på dagens massmedier. Särskilt då det gäller etermedierna är det uppenbart att man fortfarande dröjer kvar i en storögd förvåning över den snabba tekniska utvecklingen och därför anser det befogat att särbehandla dessa medier i olika avseenden. Att en sådan inställning kan ha betänkliga konsekvenser för andra massmedier, om man i logikens namn överför sina tankegångar också på dessa, inses sällan. Ett slående exempel är naturligtvis den fastlåsning vid monopoltanken som gäller i avseende på etermedierna. Just detta faktum att man beträffande radio och TV avvisar varje annan organisation har lett till en förmyndarinställning till de enskilda medborgarna som jag finner ytterst stötande. På fullaste allvar anser man sig ha rätt att uppifrån styra medborgarnas val av information och upplevelser — och i värsta fall också ha rätt att söka påverka deras åsikter i ”önskvärd” riktning. Jag syftar här naturligtvis på den s.k. vänstervridningen, som ostört får pågå år efter år bl.a. på grund av att radionämnden, som skulle tillse att Sveriges Radio följer avtalet om opartiskhet och saklighet, aldrig tilldelats sådana resurser att det varit möjligt för den att följa sin instruktion. Vid sidan av denna betänkliga företeelse som många medborgare, men inga myn digheter, ser allvarligt på tycker sig många lyssnare men framför allt TV-tittare kunna konstatera att monopolföretaget alltmer negligerar medborgarnas önskemål. Frågan om publikkontakt har ännu inte lösts — och att döma av de försök som på senare tid gjorts är den från Sveriges Radios sida inte särskilt efterlängtad. Kritikerna it.ex. Studio K bemöts sannerligen inte som om de hade väsentlig information att ge om medborgarnas önskemål. Förslaget om införande av lokalradio måste i detta läge hälsas med stor tillfredsställelse som en början till något nytt. Genom många lokalradiostationer kan det bli möjligt att åstadkomma större valfrihet och mångsidighet i etermedieutbudet, samtidigt som det borde vara möjligt att komma bort från den centralisering och den fixering vid bara vissa delar av vårt land som så många reagerar emot. Emellertid är det då av stor vikt hur lokalradion organiseras. Propositionen föreslår att lokalradioverksamheten organiseras som ett dotterbolag till Sveriges Radio. Avsikten är visserligen att först senare ta definitiv ställning till organisationsformen. I 1969 års radioutredning framfördes två helt andra förslag. Huvudförslaget var att lokalradiostationerna skulle ägas av ett enda fristående bolag, benämnt Sveriges Lokalradio AB. En ledamot framförde reservationsvägen en modell med lokala självständiga radiobolag. Dessa båda förslag har remissbehandlats, och remissinstanserna har delat sig ganska jämnt mellan dem. Den lösning som departementschefen förordar och som sålunda inte varit föremål för remissbehandling kan vi inte acceptera. Vi finner det obetingat nödvändigt att lokalradion ges en i förhållande till Sveriges Radio självständig ställning. Ett argument härför, med stor tyngd, kan hämtas från propositionen, där departementschefen ifrågasätter om det inte är principiellt oacceptabelt att koncentrera all eterdistribuerad kultur-, nyhets och informationsverksamhet, musik och underhållning under en enda företagsledning. Förvisso är det så, och argumentet gäller även för en enda koncernledning. Ytterligare argument kan hämtas från centerpartiet, som visserligen har accepterat utskottets skrivning att lokalradion bör ges reella möjligheter att inom givna ekonomiska och andra ramar fritt utforma sin programverksamhet men som i reservationen 4 utvecklar riskerna med den i propositionen föreslagna lösningen: — —- — ”risker för att lokalradions utveckling hämmas av den nära anknytningen till moderbolaget. Bl. a. skall moderbolaget svara för den övergripande planeringen, besluta om budgetramar och system för ekonomisk styrning och kontroll samt fastställa gemensamma programregler. I fråga om personalpolitiken skall företagen betraktas som en enhet; företagen skall samråda i rekryteringsfrågor, och moderbolaget skall företräda företagen i avtalsförhandlingarna m.m.” Jag finner dessa skäl fullt tillräckliga för att anse det i hög grad befogat att riksdagen uttalar att lokalradion skall ges en i förhållande till Sveriges Radio självständig ställning. Detta krav framförs i reservationen 2, till vilken jag yrkar bifall. Beträffande organisationsformen har vi i moderata samlingspartiet ansett att man endast kan garantera ett oberoende mot centrala intressen och den lokala förankring som väl skall vara huvudsyftet med en 1okalradio genom att de olika lokalradiostationerna får vara fristående aktiebolag. Egendomligt nog har utskottet ganska lättvindigt avfärdat denna lösning, trots att som sagt en betydande del av remissinstanserna föredragit den. Skilda argument har framförts mot den lösningen. En invändning har i korthet gått ut på att det är svårt att genomföra en sådan här ordning. Många, många samhällsförändringar skulle kunna avfärdas med den motiveringen. Det är närmast genant att den kan framföras. Det är beklagligt att man inte ens har velat diskutera om det eventuellt skulle vara nödvändigt med särskilda övergångsformer för att nå den organisationsformen, som onekligen är den enda som fullt ut tillmötesgår kravet på decentralisering. Det behov av samordning mellan lokalradioföretagen som kan finnas kan tillgodoses med någon form av gemensam service och förhandlingsorganisation, men självfallet också med samverkansformer därutöver. En annan invändning har inneburit ett påstående att programproducenterna inte skulle kunna förbli oberoende i denna organisationsform utan närmast vara hjälplösa offer för diverse påtryckningar. Som Sven Gustafson påpekat i sin motion 1844 kan en sådan tanke bara framföras i ett monopolsystem som upphöjt centralstyrning till den enda hållbara modellen. Det innebär i realiteten också en anklagelse mot regionala och lokala tidningar för bristande integritet. ”I förlängningen av detta resonemang” — anför Sven Gustafson — ”ligger en så fantastisk tanke som att lokaltidningarna borde ingå i en stor rikstidning, som kunde vara ett fast stöd och lättare tillgodose kravet på lokaltidningens integritet.” Självfallet har denna invändning ingen relevans — bl.a. har ju lokalradioföretagen stöd av gällande avtal och bör kunna hävda sin integritet. En tredje invändning har varit att man kan tänka sig framtida organisationsförändringar och därför inte bör låsa sig vid den här modellen. Ja, den tanken är för oss lätt att avfärda — vi vill ha lokalradion organiserad på det här viset, nu och i framtiden. Den förändring som kan tänkas är, som vi ser det, en utveckling mot flera lokalradiostationer — jag tänker själv främst på det stora behovet i Storstockholmsområdet.

Det kan med fog påstås att den föreslagna personalstyrkan för lokalradion är i minsta laget för de uppgifter och den tid som lokalradion skall fylla. Vi förutsätter att lokalradions behov successivt bättre tillgodoses. Men det är också av vikt att själva uppbyggnaden sker på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för lokalradiosändningar av god kvalitet. En massrekrytering så som skedde vid införandet av TV 2 bör undvikas. Utskottet har med sin skrivning understrukit behovet av en successiv rekrytering, och motionens synpunkter är därmed tillgodosedda. Vad slutligen frågan om reklam i radio och TV angår föreslår departementschefen att riksdagen nu — uppenbarligen för all framtid — skall avvisa kommersiell reklam mot vederlag i televisions och ljudradioprogram. Ett sådant bindande ställningstagande ter sig i hög grad opåkallat och strider mot normalt förfaringssätt när det gäller olika samhällsfrågor — om man inte vill upphöja frågan till ett avgörande av utomordentlig moralisk vikt och betydelse. Troligen är det så departementschefen vill se frågan, vilket ännu en gång visar att etermedia särbehandlas på ett sätt som inte är motiverat och som därtill innebär att man också för framtiden binder sig vid ett monopolsystem. Underlaget för ställningstagandet är långt ifrån fullständigt. Reklamutredningen var genom sina direktiv förhindrad att undersöka det alternativ som moderata samlingspartiet många gånger förordat, nämligen inrättande av en från nuvarande Sveriges Radio separat reklamfinasierad TV-kanal. Den totala reklamfinansiering som reklamutredningen studerat är, vilket utredningen också visat, ingen lycklig form för att organisera den samlade televisionsverksamheten i landet. Ett avståndstagande från den formen av reklamfinansiering kan alltså vara befogat. Departementschefen instämmer tydligen i reklamutredningens kategoriska fördömande av varje form av TV-reklam, som enligt utredningen skulle medföra betydande skadeverkningar på TV-politikens, presspolitikens och konsumentpolitikens områden. Därmed har statsrådet påvisat att sådana allvarliga skadeverkningar föreligger i alla västeuropeiska länder — utom i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. Det torde komma som en överraskning för dessa länder. Utskottsmajoriteten ansluter sig till statsrådets bedömning. Departementschefen, och riksdagen om den följer utskottsmajoriteten, har också med ett sådant här beslut avhänt sig en möjlighet att i framtiden bygga ut radio och TV-verksamheten eller förbättra programmen -— vilket många som sagt finner högeligen önskvärt — genom att, i en eller annan form, tillgripa denna finansieringskälla. Alternativet är som bekant kraftigt höjda licenser eller finansiering över skatt.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande med anledning av propositionen om lokalradio har organisationsfrågorna ägnats stor uppmärksamhet. Det framgår av reservationerna. Under behandlingen i utskottet var det dessa frågor som tog den längsta tiden. Frågorna är också intressanta och betydelsefulla. Det rör sig dessutom om en sektor där det är tämligen lätt att ha en åsikt — även om man inte haft tillfälle att sätta sig in i vad det handlar om. I propositionen föreslås att lokalradion skall organiseras som ett dotterföretag till Sveriges Radio AB. Det är en omständighet som är värd uppmärksamhet. Sveriges Radio har föreslagit att den lokala verksamheten skall fogas in i det redan existerande radioföretaget — Sveriges Radio alltså. Sveriges Radio har drivit denna linje tämligen bestämt. Det hade också egentligen varit enklast att överlåta den nya programverksamheten till detta bolag, som redan existerar. Det är därför med desto större tillfredsställelse man konstaterar att departementschefen valt modellen moder-dotterbolag. Jag skall citera samma stycke i propositionen som fru Mogård nyss citerade. Det heter där: ”Det har från principiella utgångspunkter ansetts betänkligt att lägga all eterdistribuerad kultur-, och nyhets och informationsverksamhet, musik och underhållning under en enda företagsledning — ett problem som ökar med rundradioverksamhetens tillväxt.” Det framgår inte klart om detta är ett allmänt påpekande eller om föredraganden delar uppfattningen. De därefter följande formuleringarna, litet längre fram i texten, är något kluriga och vacklande. Slutsatsen är dock entydig. Utbildningsministern föreslår att lokalradion skall anförtros åt ett särskilt bolag. Därmed, sägs det i propositionen, föregrips inte resultatet av 1974 års radioutrednings arbete. Den utredning har ju till uppgift att bl.a. granska rundradioverksamhetens organisation. Det är nog riktigt att man inte föregriper utredningens arbete, att lokalradioförslaget därvidlag är ”relativt neutralt”, som det sägs. Å andra sidan kan man knappast komma ifrån att det varit ännu mera neutralt, ännu mindre föregripande, om man tills vidare låtit uppbyggnaden av lokalradion ske inom det nuvarande Sveriges Radio. Departementschefens ställningstagande kan därför tolkas på så sätt att han delar den nyss citerade värderingen, att det alltså är betänkligt att lägga all rundradioverksamhet under ett enda företag, en enda företagsledning. Eftersom jag helt delar denna uppfattning är det med tillfredsställelse jag konstaterar att man nu föreslår tillskapandet av ett andra radioföretag. Under diskussionerna kring den här propositionen är det två ord som vållat vissa bekymmer — bekymmer som delvis är av semantisk art. Det är de två orden ”fristående” och ”självständig”. Det är angeläget att lokalradioföretaget blir självständigt — men därmed är inte sagt att det också måste vara fristående. Fru Mogård sade för en liten stund sedan att det är svårt att konstruera helt fristående lokalradioföretag — 24 stycken. Nej, jag tror inte att det är svårt, fru Mogård. Däremot tror jag att det är helt orimligt. Det skulle få omöjligt kostsamma konsekvenser vad angår lokaler, teknisk utrustning, sändningstider, sändningskanaler osv. Det man skall sträva efter är självständighet i programverksamheten = inte nödvändigtvis fristående programföretag. Jag tror att sammanblandningen av innebörden i de två orden fristående och självständig har vållat en hel del förvirrad och onödig diskussion. Konstruktionen moderbolag-dotterbolag skapar möjligheter för självständighet — utan att man drar på sig de negativa konsekvenser som är förknippade med ett helt fristående lokalradioföretag. Det är min förhoppning, som jag också framfört i en motion, att den sittande radioutredningen noga skall granska möjligheterna att klyva det nuvarande Sveriges Radio i ett antal självständigt arbetande programföretag, självständiga dotterföretag —- men de behöver, som sagt, inte vara fristående — sammanhållna av ett moderföretag i en koncern. Jag uppfattar det nu föreliggande förslaget som ett steg i denna riktning. Moderaterna går åtskilliga steg längre i sina reservationer 1 och 2. Man är inte nöjd med ert självständigt lokalradioföretag. Man vill ha 24 stycken fristående sådana företag. Man anknyter här till vissa funderingar i en reservation till 1969 års radioutrednings betänkande. I moderaternas partimotion genomför man ett utförligt resonemang kring sitt förslag. Resonemanget saknar inte intellektuella förtjänster, men man hamnar ändå i ett orimligt förslag. Att det är orimligt framgår egentligen med all önskvärd tydlighet av motionen. Sedan man väl fastnat för att föreslå 24 olika lokalradiobolag inser man att detta skall vålla så stora besvärligheter i den praktiska verksamheten att man föreslår ännu ett bolag, ett tjugofemte, som skall ha till uppgift att lösa de problem som de 24 olika bolagen kommer att vålla. Jag tror vi lugnt kan acceptera att lokalradioverksamheten drivs av ett enda bolag. Programföretagen kommer inte att bli fristående — men väl självständiga. Det är det som är det viktiga. Propositionens förslag innebär att cheferna för de 24 lokala stationerna skall vara ansvariga programutgivare enligt radioansvarighetslagen. Det är han eller hon på chefsstolen som i samråd med övriga medarbetare kommer att ge lokalradion dess färg och hållning. Att de ingår i ett och samma företag under en styrelse och en direktion kommer knappast att medföra några större risker för centralstyrning, för konformism och likriktning. 24 lokalradiostationer med geografiskt avgränsade sändningsområden kan helt enkelt inte styras centralt vad programverksamheten angår. Det lokala opinionstrycket kommer att bli av väsentligt större betydelse. Vi kan alltså lugnt acceptera regeringsförslaget om ett enda lokalradioföretag. På en punkt har jag dock en invändning. Tankegången moder-dotterföretag är inte konsekvent genomförd i propositionen. Där sägs att det bör ankomma på regeringen att ta ställning i frågan om storlek och sammansättning av lokalradioföretagets styrelse. Departementschefen uttalar som sin mening att den bör bestå av nio personer av vilka fem, inklusive ordföranden, utses av regeringen. Det där stämmer inte med de regler som vanligen tillämpas när det gäller koncernbildningar av denna typ. I reservationen 3 föreslås att styrelsen i stället skall utses av moderbolagets bolagsstämma, styrelse samt vederbörande personalorganisationer. Det föreslås vidare att styrelsen skall uppgå till elva personer. Fördelen med denna ordning är uppenbar. Tillsättande av lokalradiobolagets styrelse kommer på litet längre avstånd från regeringen. Och det kan knappast vara något annat än en fördel. Vad gäller denna reservation är jag enig med fru Mogård — eller kanske är det hon som är enig med mig. I övrigt resonerar vi litet annorlunda i de här frågorna. Jag får alltså yrka bifall till reservationen 3 vid kulturutskottets betänkande. Herr talman! Jag vill gärna passa på att säga några ord om reservationen 7. Den handlar om reklamfinansierad ljudradio och TV-verksamhet och den refererar till tre motioner. Litet försiktigt och försynt tar reservationen upp frågan om man kanske ändå inte möjligtvis skulle kunna tänka sig att på försök någon gång pröva hur det skulle vara med reklam mot vederlag i den svenska rundradioverksamheten. Reservationen tror jag kan behandlas kortfattat. Allt som kan sägas för och emot kommersiell reklam i etermedia har redan sagts många gånger. Alla argument har noga övervägts och genomdiskuterats. Debatten kan inte längre tillföras något nytt. Diskussionen är slutförd. Det som sägs i de tre motionerna och i reservationen är bara en sorts utdöende ekon från det förgångna. Jag är övertygad om att en kvalificerad majoritet i den här kammaren redan har tagit ställning i frågan. Vi skall inte ha någon kommersiell reklam i den svenska rundradioverksamheten. Frågan är slutpratad helt enkelt. Därmed menar jag att det också är meningslöst att på nytt rada upp gamla välkända argument för och emot. Vi har viktigare saker att syssla med.
Herr talman! Till min förvåning fann jag att herr Sundman tyckte att det var mest intressant att bemöta mitt inlägg och diskutera vad jag ansåg. Jag trodde det här skulle vara en debatt mellan regeringen, regeringsrepresentanter och oss från oppositionen. Så var tydligen inte meningen. Jag vet inte om herr Sundman skall betraktas som talesman för centerpartiet. Han har inte skrivit under reservationen 4 och jag hörde inte att han yrkade bifall till den. Jag skulle vilja rekommendera mina kamrater i kammaren att studera de två ståndpunkter centern intagit i den här frågan när det gäller att ansluta sig dels till utskottets skrivning, dels till reservationen 4. Om jag fattat herr Sundman rätt fanns det en ståndpunkt nr 3, som han också ville ha framförd. Den återfinns dock tyvärr inte i någon reservation så vi kan inte få rösta om dessa tre åsikter. Jag tycker även att det är kolossalt intressant att höra just en centerpartist tala om att decentralisering inte bara är någonting svårt utan helt orimligt. Det är roligt att herr Sundman är sådan expert att han kan underkänna ca hälften av remissinstanserna som faktiskt seriöst har diskuterat den här frågan när det gäller radioverksamheten. Jag undrar om herr Sundman vill sträcka sig så långt att han också påstår att lokalsamhällena inte bara är svåra att förverkliga utan helt orimliga.
Herr talman! Ett mycket kort genmäle. Den tredje åsikten vet jag inte riktigt vad fru Mogård menar med. Jag har naturligtvis yrkat bifall till min reservation i detta betänkande. Vad gäller övriga synpunkter från centerns sida kommer även de att framföras här i kammaren. Beträffande decentraliseringen har vi kanske litet olika värderingar av vad ett sådant här system med 24 olika radioföretag egentligen innebär. Jag sade inte att det är svårt att åstadkomma 24 olika bolag. Det är väldigt enkelt, men det är orimligt. Det blir bara en skendecentralisering, en orimlig konstruktion som inte kan syfta till några vettiga decentraliseringsändamål.
Herr talman! Jag tycker nog det är nödvändigt att i klarhetens intresse få reda på var herr Sundman egentligen står. Han talade, såvitt jag uppfattade det hela, närmast i anslutning till den motion han väckt i detta ärende, där han föreslår att det så småningom skall bildas ett flertal dotterbolag. Jag vet inte om han ändå anser sig kunna stödja reservationen 4 eller om han kommer att avstå vid den omröstningen. Det kan vara intressant med en kommentar till detta.
Herr talman! Jag tror att fru Mogård gjorde en helt korrekt iakttagelse nyss. Jag talade i anslutning till min motion. Hur jag kommer att förhålla mig när kammaren voterar får vi väl se.

Herr talman! Propositionen 1975:13 om lokalradio innebär en utvidgning av utbudet i ljudradion. Förslaget är välkommet även om det i den utformning som det har fått i propositionen och i utskottets skrivning i praktiken onekligen innebär mera en regionalradio än en lokalradio. De 24 lokalradioområdena är vidsträckta. I framtiden kan man förhoppningsvis tänka sig att det finns möjligheter att dela något eller några av dem. Först då, menar jag, kan man uppfylla den i propositionen framförda målsättningen att lokalradion skall kunna förbättra samhällsinformationen och vara ett verkligt komplement till lokalpressen. Men nu är det i första hand fråga om att tekniskt och personellt bygga upp de 24 lokalområdena. Jag understryker vad utskottet säger om personalrekryteringen och personalens ansvar för att det skall skapas sändningar av god kvalitet. När det gäller huvudmannaskapet godkänner jag i nuläget de riktlinjer för organisationen som propositionen dragit upp.

Enligt folkpartiet är det viktigt att sådana organisationsformer prövas att radio och TV-monopolet, som vi ej vill acceptera, brytes. Teknikens vidgade möjligheter för radio och TV har förstärkt principiella och praktiska invändningar mot ett radio och TV-monopol och innebär risker för en ensidig nyhetsförmedling och opinionsbildning. 1974 års radioutredning skall belysa och allmänt diskutera ”kontakten mellan Sveriges Radios problem och de för programmen ansvariga”.

Jag förutsätter att folkpartiets vid flera tillfällen framförda förslag om ett programråd även kommer att prövas. Vad gäller lokalradioföretagets styrelse, dess sammansättning och vem som väljer den finner jag varken i propositionen eller i reservationen 3 framförda förslag särskilt bra. Jag anser att varken Sveriges Radio eller regeringen skall utse styrelse. Men nu skall radioutredningen pröva även denna fråga, och jag hoppas att utredningen finner en lösning som är mera demokratiskt tillfredsställande. Till utskottets betänkande har jag fogat ett särskilt yttrande om reklam i televisions och ljudradioprogram. I dagens läge, framför allt med tanke på pressens situation, är det inte motiverat att mot vederlag införa reklam i radio och TV. Jag instämmer i denna i propositionen framförda åsikt. Däremot finns det ingen anledning att binda sig för all framtid.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

Herr talman! Det är inte svårt att se värdet av en effektiv lokalradio som allsidigt och aktivt speglar händelser och rörelser i den egna trakten. 200 Några områden som bör täckas bättre är kommunala frågor, näringsliv, vad som sker inom fackföreningarna och andra folkliga organisationer av gammalt och nytt slag, konsumentfrågor, skola och kulturliv. Detta är särskilt viktigt eftersom en så stor del av nyhetsförmedlingen i Sverige är i händerna på privata intressen som saknar vilja eller förmåga att ge en uttömmande spegling. I alltför många delar av vårt land är det en enda tidning, oftast borgerlig, som har monopol på den lokala nyhetsrapporteringen. Propositionen om lokalradio innehåller kanske inte så mycket nytt för lyssnaren. Mycket kommer att förbli som det är. Den nya organisationen och huvudmannaskapet är resultatet av en kompromiss som kan vara väl värd ett prov. Det är emellertid viktigt att de nya lokalprogramrnen får arbeta självständigt i förhållande till både myndigheter och mäktiga företag och organisationer. Erfarenheterna från lokalpressen — bl.a. några som Lars Furhoff har beskrivit i sin bok Pressens förräderi, som kom ut för inte så länge sedan — visar att de mindre lokaltidningarna lättare faller för tunga påtryckare än vad de större rikstidningarna gör. Det är viktigt att ha detta i minnet. Och det är väl ert skäl för att — som också utskottet gjort — avstyrka moderaternas motion 1838, där man bl.a. vill att lokalradion skall organiseras i form av lokala bolag. Vi anser att det behövs ett sammanhållet riksbolag och att det behövs ett bindande avtal för att garantera att lokalradion inte blir makthavarnas megafon. Det finns tyvärr en del mindre lyckade skrivningar i propositionen som antyder att Sveriges Radio är villig att öka den s.k. samhällsinformationen. Även något som kallas organisations-information beskrivs på samma sätt. Det är viktigt att vi ser upp med alla försök att ge egna sändningstider åt myndigheter och stora organisationer. Journalisterna måste alltid få rätt att handskas kritiskt med alla nyheter som dyker upp. Propositionen föreslår en sändningstid på 10-15 timmar i veckan och i genomsnitt 14 anställda vid varje station. Det förslaget har vänsterpartiet kommunisterna starkt vänt sig mot i motionen 1833. Och det gör vi med tanke på lyssnarna men också med tanke på lokalradions personal. Om vi vill ha en fungerande och välskött lokalradio är det uppenbart att proportionerna mellan sändningstid och personal är helt feldimensionerade i förslaget. Sedan vår motion skrivits och även sedan utskottet slutbehandlat frågan har personalen vid Sveriges Radio genom sin tjänstemannaklubb, som organiserar 3 800 anställda inom programverksamhet, teknik och administration, skriftligen presenterat sina synpunkter. Dessa finns det all anledning att uppmärksamma. Klubben finner att ”den målsättning som ställs upp i propositionen omöjligt kan förverkligas med de resurser som propositionen samtidigt föreslår”. Av de många invändningarna vill jag särskilt framhålla följande: ”Den redaktionella självständigheten och integriteten för lokalradiostationerna måste garanteras. Redaktionerna får inte utsättas för risken att tvingas utsända okontrollerade sakuppgifter därför att de personella resurserna är otillräckliga.

Västra distriktet säger bl.a. följande: ”Det står också fullt klart att det inte går att konstruera en vaktlista för tekniker, som inrymmer ens elementära reserver för sjukdom, semester, utbildning, kompledighet efter övertid etc.

Däremot finner vi dem helt omöjliga att genomföra med de ekonomiska resurser och den bemanning som föreslås.” Man säger också från samma distrikt: ”Journalisterna på lokalradion skall alltså producera minst tre gånger så mycket som journalisterna/redaktörerna vid SR gör idag. —- Vi anar också kommande konflikter vad gäller lagen om ledighet för studier och lagen om förtroendemans ställning.” Jag skulle kunna fortsätta med sådana citat från praktiskt taget varje distrikt, men det skall jag inte göra. Jag slutar citerandet här och övergår i stället till vad utskottet har sagt, bl.a. som svar på vänsterpartiet kommunisternas krav i motionen. Utskottets skrivning vill jag här läsa in i kammarens protokoll och understryka vikten därav för den fortsatta utvecklingen för lokalradion. I utskottets betänkande på s. 11 och 12 står det följande: ”Utskottet är väl medvetet om hur viktigt det är för programkvaliteten att lokalradion inte tvingas att arbeta med alltför knapp personal i förhållande till den förutsatta sändningstiden. Den genomsnittssiffra som angivits i propositionen får inte uppfattas som en slutlig bedömning av det framtida personalbehovet. Vid kommande beräkningar av medelsbehovet kan det komma att visa sig nödvändigt att utgå från en genomsnittlig större tilldelning av personal än som nu förutsatts. Man kan också tänka sig att man till en början låter sändningstiden, som ju i propositionen förutsätts kunna variera inom vida gränser, ligga lågt i förhållande till det beräknade genomsnittet för att successivt öka den i den takt resurserna medger det. Även detta är en fråga som naturligen kommer till bedömning vid de årliga prövningarna av medelsbehovet.” Därefter säger utskottet att något uttalande av den innebörd som vpk föreslagit i motionen 1833 inte synes erforderligt. Jag har inte avgivit någon reservation i anledning av denna utskottets skrivning, och därför har jag här i mitt anförande velat uppehålla mig rätt mycket vid just detta problem, som är grundläggande för att 1okalradion skall lyckas. I förevarande betänkande har utskottet också haft att ta ställning till Sveriges Radios samlade budget. I vår motion 1833 har vi yrkat att det av Sveriges Radio äskade anslaget på ytterligare 30 milj.kr. beviljas, för att man skall kunna motverka en fortsatt försämring av programkvaliteten och eventuellt också kunna förbättra den. Ty även om regeringen låtsas vara okunnig om budgetnedskärningens konsekvenser är det uppenbart att den går ut över programkvaliteten. Jag vill här hänvisa till det uttalande som gjorts av bl.a. kulturarbetarnas organisation KLYS och till de anställdas fackliga organisation. Utskottet säger att man vill erinra om att företagets årliga driftanslag består av ett totalbelopp och att regeringen vid prövningen av medelsbehovet inte gör någon detaljgranskning utan bara en schablonbedömning. Denna anslagsmetod, där företaget Sveriges Radio ensamt svarar för prioriteringar och intern anslagsfördelning, skulle vara ett uttryck för statsmakternas vilja att garantera företaget programpolitisk integritet. Så långt är allt gott och väl. Men när företaget Sveriges Radio anser —- och talar om det för statsmakterna — att man skulle behöva ytterligare 30 milj.kr. för att kunna upprätthålla eller höja kvaliteten på programmen, så måste väl detta tas på allvar! Jag kan inte heller förstå att beviljandet av dessa ytterligare 30 miljoner skulle vara ett avsteg från Sveriges Radios programpolitiska integritet. Som väl alla vet, gäller det här inte några skattepengar. Det är fråga om att ge Sveriges Radio ytterligare 30 miljoner ur radiofonden, som består av tittarnas och lyssnarnas redan inbetalade avgifter. Jag ber härmed att få yrka bifall till reservationen 8 i kulturutskottets betänkande nr 6. Till sist kommer jag till den numera välkända och många gånger debatterade frågan om Sveriges Radios medlemskap i Svenska arbetsgivareföreningen. Vänsterpartiet kommunisterna har som synes även i år återkommit med kravet att riksdagen skall uttala sig för att Sveriges Radio utträder ur denna organisation. Jag vet - det kommer väl herr Leander att säga i år liksom förra året — att den pågående radioutredningen skall se över organisationen av Sveriges Radio och därmed också har att behandla denna fråga. Men vi finner det inte ur vägen att riksdagen trots detta gör ett sådant uttalande, i synnerhet som vi i så fall har stöd av den stora fackliga organisationen på Sveriges Radio. Jag ber därför att få yrka bifall också till reservationen 9.

Herr talman! Eftersom utbildningsministern kommer att framträda senare i denna debatt skall jag inskränka mig till att bemöta reservationerna. Bakom reservation 1 står moderaterna i utskottet. Reservanterna vill ha fristående lokalradiobolag inom varje område. Övriga partier i utskottet stöder propositionen och vill ha ett gemensamt bolag för lokalradioverksamheten, ett bolag som får ställning som dotterföretag till Sveriges Radio. Detta ger fördelar när det gäller att samarbeta med Sveriges Radio om teknik, vissa förvaltningsfunktioner, m.m. Dessutom är vi, fru Mogård, ganska så övertygade om att det blir lättare att hävda lokalradions självständighet mot otillbörliga påtryckningar om man har ett gemensamt lokalradioföretag, som dessutom har koncernledningen bakom sig. Reservation 2 är också en moderatreservation. Den vill hävda lokalradions självständighet gentemot Sveriges Radio.

Reservanterna vill ge den pågående radioutredningen i uppdrag att presentera förslag om ett fristående lokalradioföretag, konstruerat på ett speciellt sätt. Radioutredningen har att arbeta förutsättningslöst på detta område och kommer naturligtvis att pröva även de uppslag som reservanterna för fram. Dock vill utskottsmajoriteten slå vakt om radioutredningens rätt att arbeta förutsättningslöst när det gäller organisationsformer. Reservationerna 5 och 6 är rena följdreservationer till reservationen 1 och fordrar därför ingen kommentar. Reservationen 7 har redan bemötts av herr Sundman. Här bör först nämnas att Sveriges radio enligt propositionen får ett driftsanslag som höjs till drygt 600 miljoner mot drygt 500 miljoner innevarande budgetår. Nämnas bör också att med den särskilda anslagsframställning som reservationen gäller följde en lista på de programförslag som riskerade att utgå. Utskottet anser att det skulle äventyra Sveriges Radios programpolitiska självständighet om statsmakterna skulle gå in och göra prioriteringar bland programförslagen. Reservationen 9 av fru Ryding kräver Sveriges Radios utträde ur Svenska arbetsgivareföreningen. Detta behandlade vi så sent som den 20 november förra året. Nu har ju fru Ryding redan sagt vad jag skulle säga, men jag får då i alla fall hänvisa till att Sveriges Radios hela organisation skall utredas av den radioutredning som tillsattes i somras. Låt mig utanför manuskriptet något kommentera det som fru Ryding sade nu. Fru Ryding var bekymrad beträffande den något utökade samhällsinformation som skulle få förekomma i lokalradion i jämförelse med vad förhållandet är nu. Jag tror att fru Ryding överdrev och något felaktigt beskrev vad propositionen innehåller. Det är för det första inte fråga om att kommunala myndigheter eller organisationer skall få gå in på egen sändningstid, utan vad det här är fråga om är korta inslag som liksom tidigare skall redigeras av redaktionerna. För det andra skall över huvud taget samma restriktiva principer gälla för denna samhällsinformation som de principer vi haft hittills; det är bara den skillnaden att informationen i vissa fall skall utökas till två nya grupper: kommunala myndigheter och organisationer. Sedan blev jag något orolig när fru Ryding tog upp personalsituationen inför den nya lokalradion. I och för sig är jag tacksam för att hon i kammarens protokoll förde in vad: utskottet i betänkandet skriver på s. 11 och 12 — jag tycker att vad vi kommit fram till i utskottsarbetet är mycket väsentligt. Det var ju faktiskt så, att om detta var vi eniga, och vi tyckte att vi här hade presterat en stark skrivning.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
Herr talman! Mina argument för reservationerna 1 och 2 har jag framfört i mitt huvudanförande. Herr Leander har svårt att förstå vitsen med dem. Det förvånar mig inte alls, eftersom vi har principiellt olika synsätt i den här frågan. Det är emellertid knappast någon mening med att vi ännu en gång drar våra argument, utan jag nöjer mig med att hänvisa till vad jag redan har sagt.
Herr talman! Herr Leander har något felaktigt uppfattat det jag sade om samhällsinformationen. Vad jag menar är att det skall finnas personella möjligheter att göra den bearbetning som herr Leander och jag är överens om; det var så jag avsåg att säga i alla fall. Beträffande herr Leanders oro när det gällde min beskrivning av per sonalen kan jag tala om att jag med tanke på lokalradions framtid har velat ta upp den frågan så utförligt som möjligt. Det var så att säga en brasklapp, om herr Leander förstår mig rätt.

Herr talman! Efter att ha hört representanterna för de olika partierna är det intressant att kunna notera den mycket stora uppslutningen i utskottets betänkande kring förslagen om lokalradioverksamheten i regeringens proposition och för övrigt även kring de andra delarna i propositionen om rundradion. Med undantag av några piruetter till vilka jag skall återkomma är vi i väsentliga drag överens om den nu föreslagna utbyggnaden av lokalradioverksamheten. Jag ser detta såsom ett mycket stort värde. Den proposition och det betänkande från kulturutskottet som ligger till grund för riksdagens beslut i dag om bl.a. en uppbyggnad av lokalradioverksamhet är ett uttryck för att vi är på väg in i en ny expansionsperiod — en reformperiod om man så vill — inom etermediernas område efter några års andhämtningspaus. 1950 och 1960-talen präglades av en snabbt expanderande ljudradio och tv-verksamhet: från en till tre ljudradiokanaler och vid 1960-talets slut från en till två tv-kanaler. Det nuvarande avtalet med Sveriges Radio som har gällt i snart tio år löper ut 1977. BI. a. därför tillsatte regeringen en radioutredning, som skall lägga fram förslag om etermediernas plats i det framtida samhället. Det kunde givetvis vara frestande att i det läget skjuta framtida etermediefrågor framför sig i väntan på utredningens resultat. Men så snabbt som utvecklingen går på medieområdet, vore en allmän stiltje på radiosidan enligt min mening mycket olycklig. Två frågor bör kunna behandlas utan att man inväntar radioutredningen. Den ena är den som vi diskuterar i dag — lokalradion — och den andra gäller utbildning inom radio och television. På den punkten väntar vi i vår förslag från TRU kommittén. I ett rörligt och dynamiskt samhälle som vårt, där inte minst de kommersiella krafterna är starka, är det särskilt viktigt att etermedierna i allmänhetens tjänst kan utvecklas. Det är i det perspektivet som man bör se förslaget om lokalradio. Trots stora ekonomiska ansträngningar från samhället har marknadskrafterna i dag lett till ett läge, där endast 40 4 av landets kommuner har tillgång till minst två tidningar av olika politisk färg, om man räknar med minst 20 96 hushållstäckning. Det är givet att den lokala debatten i sådana kommuner hotar att krympa samt att kontroversiella företeelser och åsikter riskerar att förtigas. Det är därför viktigt att kompletterande medier finns, och det är då naturligt att satsa på företag i allmänhetens tjänst, dvs. företag som utgår från de principiella riktlinjer som har fastslagits i avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Vi skall naturligtvis fortsätta i våra ansträngningar att säkra en mångsidig press. Jag tror att det råder stor enighet om detta i denna kammare. Vi får pressutredningens slutbetänkande förhoppningsvis någon gång under detta år. Men om förslaget om lokalradio antas av riksdagen i dag, får vi åtminstone vissa garantier för lokal debatt och allsidig information, även om nätet av tidningar redan har tunnats ut. Lokalradion får emellertid enligt min mening inte bara bli en rapp nyhetsradio. Den bör spegla områdets kulturliv. Den bör kunna bygga upp nya kontakter och låta fler människor komma till tals. Detta ligger också helt i linje med den kulturpolitiska reform vi inledde i fjol med successiv uppbyggnad av regionala musik och teaterensembler och med satsning på ett folkligt kulturellt engagemang. Massmedierna måste leva nära dem som läser, lyssnar och tittar. Lokalradion skapar på sitt område förutsättningar för det. Samtidigt är det viktigt att lokalradion är tillräckligt självständig för att kunna stå emot de påtryckningar som den säkert kommer att utsättas för av olika intressegrupper. Denna nödvändiga redaktionella självständighet garanteras bäst genom ett rikstäckande bolag i allmänhetens tjänst. Det är sannolikt att de moderata utskottsrepresentanterna inser detta och just därför har föreslagit lokala radiobolag. Dessutom bör man väl se den moderata reservationen som ett uttryck för viljan att så långt som möjligt försvaga Sveriges Radios ställning, något som regeringen och glädjande nog utskottets breda majoritet motsätter sig. Detta innebär naturligtvis inte att Sveriges Radios organisation måste se ut exakt som i dag. Det är ju tvärtom så att radioutredningen bl.a. har till uppgift att granska etermediernas framtida organisation. Men jag vill gärna säga till herr Sundman att den modell som vi valt för lokalradiobolaget är just den modell som minst binder oss för en framtida lösning. Det är också en modell som innebär att vi inte behöver gå in och förändra det nuvarande företagets organisation. Jag vill inte gärna tro att centerpartisterna i utskottet har haft samma motiv som moderaterna när de formulerat sin reservation i fråga om lokalradions fortsatta organisation. Men att döma av skrivningarna är det många åsikter och viljor som skall förenas. Först konstaterar man att någon låsning till en bestämd organisatorisk modell inte bör göras i dagsläget. Det är en bra början. Men sedan flyttar man sig en halv fotlängd och säger att kraven på lokal förankring och självständighet kan tillgodoses genom att lokalradioföretaget frikopplas från Sveriges Radio och fungerar som ett självständigt bolag. Men även andra lösningar är tänkbara, säger man sedan. Slutligen har den av reservanterna som sist hållit i pennan — eller om det nu är alla fyra som lyckats bestämma sig — helt bytt position, och man beställer av radioutredningen ett förslag för lokalradions fortsatta organisation, innebärande ett självständigt lokalradioföretag. Nu är frågan: Vilken av dessa tre ståndpunkter företräder reservanterna egentligen i dag? Eller företräder de möjligen var sin linje? Herr Sundman står inte på den här reservationen. Varför vet jag inte — kanske var han skolsjuk. Eller ansluter han sig till vad som står i reservationen? Det skulle vara utomordentligt välgörande med ett klarläggande på den punkten. Det är enligt min mening av stor vikt att radioutredningen får arbeta utan låsningar till bestämda modeller. Centerreservationen innebär en sådan låsning, och därför bör den avvisas. Slutligen, herr talman, vill jag uttrycka en lätt förvåning över det sär skilda yttrande som fru Frenkel har avgivit. Med hänsyn till de stora reklamentusiaster som finns i liberala led, åtminstone utanför riksdagen, kan man naturligtvis om man vill vara litet vänlig, se fru Frenkels yttrande som ett skall vi säga pragmatiskt motiverat steg i rätt riktning.

Herr talman! Statsrådet Zachrisson började med att säga att det förelåg ganska stor enighet kring detta förslag bortsett från några piruetter. Det är ett ordval som jag faktiskt inte tycker att man skall använda om alla andra åsikter än ens egna. Jag är kanske överkänslig, men jag tycker att det är ett uttryck för en översåtsattityd som jag inte gärna vill acceptera. Jag måste konstatera att statsrådet fullföljer sin gamla om jag så får säga okristna attityd att insinuera diverse fula motiv bakom de förslag som andra lägger fram. De insinuationer som herr statsrådet kom med, att moderaterna hade diverse skumma motiv för att vilja ha lokalradiobolag och att vi var ute efter att försvaga Sveriges Radio, tänker jag inte bemöta. Jag deltar inte i en sådan debatt, herr statsråd. Beträffande påtryckningar råder jag herr statsrådet att läsa Sven Gustafsons motion. Tyvärr är den inte skriven av någon i vårt parti, och jag kan knappast skriva en likadan. Jag tycker att den är utomordentlig. Den vederlägger allt vad herr statsrådet kan säga i den frågan.
Herr talman! Herr Zachrisson har noterat att mitt namn inte finns med på reservationen 4. Han undrade om jag var skolsjuk. Det var inte så förfärligt länge sedan herr Zachrisson satt i utskottet. Han vet alltså med ledning av det dokument som föreligger här att jag ingalunda var skolsjuk. Herr Zachrisson undrade var jag står i denna fråga. Det är väl förfärligt enkelt! Det behövs inte några större intellektuella kvalifikationer för att räkna ut att står inte mitt namn med på en reservation som fyra andra centerpartister har avgivit delar jag inte i alla delar deras uppfattning och har inte kunnat vara med på den reservationen. Det är förfärligt enkelt att räkna ut, om man använder huvudet litet grand!
Herr talman! Det var inte alls min avsikt att åstadkomma några känslostormar. Piruetter, fru Mogård, kan vara ganska trevliga att titta på när de framförs. Min avsikt var bara att konstatera att det är relativt marginella förändringar som diskuteras t.o.m. i reservationerna. Jag är tacksam för att herr Sundman så klart framför sin ståndpunkt. Jag tror det är bra att det är sagt i kammaren. Det är väl möjligt att en sofistikerad krubbitare på utskottsbetänkanden kan dra vissa slutsatser av vad som är uttalat i betänkandet, men jag tror att det mycket klara ställningstagandet från herr Sundmans sida är utomordentligt välgörande.

Herr talman! För att en allsidig samhällsdebatt och ett rikt och mångskiftande kulturliv skall främjas genom eterverksamheten måste radion och televisionen i hög grad spegla de förhållanden som direkt berör människorna och deras skiftande livsvillkor. Detta förutsätter att verksamheten inriktas på att belysa och anknyta till förhållanden i olika landsdelar med den särart dessa har. En ökad lokal och regional förankring måste prägla den fortsatta utvecklingen av Sveriges Radio. Med detta menar vi inte bara att program skall produceras lokalt i större utsträckning utan också att programmen i större utsträckning måste produceras av människor från skiftande miljöer och formas efter de synpunkter, erfarenheter och livsvillkor som människor har i olika delar av landet. Det är mot denna bakgrund, som finns skildrad i centermotionen 1842, som vi från centerns sida menar att införandet av lokalradio kan bli ett betydelsefullt steg i rundradions utveckling. Lokalradion kan rätt utnyttjad öppna vägar för nya, vidgade informationskanaler, nära kontakt och kulturupplevelser som kan stärka människors möjligheter till gemenskap och inflytande över samhällsutvecklingen. Det är en angelägen uppgift i dag att vi på olika sätt försöker finna vägar att bryta den känsla av främlingskap och maktlöshet som många människor känner i vårt komplicerade samhälle och stärka människors möjligheter att inte bara följa utan också ta aktiv del i och påverka de förändringar som samhället genomgår. I arbetet på att lägga besluten närmare människorna och vitalisera den kommunala demokratin har, menar vi, lokalradion en uppgift att fylla. Att vi behöver gå nya vägar har naturligtvis ett sammanhang med pressens situation. Att allt fler dagstidningar försvinner innebär inte bara att bevakningen av vad som händer i kulturlivet, på arbetsmarknaden, i näringslivet och samhället i övrigt försämras. Koncentrationen och monopoliseringen inom pressen är framför allt ett hot mot den fria opinionsbildningen och demokratin. Ökade insatser för att förhindra att tidningar tvingas läggas ner och en utbyggnad av lokalradio är angelägna åtgärder för att så många röster och meningsriktningar som möjligt skall komma till tals i debatten. I det här sammanhanget vill jag peka på att framväxten av nya medier, inte minst i form av videogram, innebär speciella problem för den massmediesituation vi kommer att ställas inför inom en snar framtid. Den frågan finns det anledning att återkomma till i samband med behandlingen av årets kulturproposition. Jag vill framhålla att vi från centerns sida accepterar den organisatoriska lösning i form av ett dotterbolag till Sveriges Radio som föreslås i propositionen. Vi gör det av flera skäl. Vi menar att det finns anledning att i dagsläget inte göra någon låsning till en bestämd organisatorisk lösning för framtiden med hänsyn till radioutredningens arbete. Vidare kan det finnas skäl att i ett uppbyggnadsskede låta lokalradion dra nytta av Sveriges Radios erfarenheter samt dess administrativa och tekniska resurser och göra övergången smidig från den nuvarande regionalradion till den kommande lokalradion. Men blickar vi framåt måste vi också fråga oss vilka uppgifter lokalradion skall fylla när den väl är utbyggd och vilka lösningar, bl.a. i fråga om lokalradions organisation, som bäst svarar mot lokalradions primära uppgifter och som bäst tillgodoser kraven både på lokal förankring och självständighet. Det är svårt enligt min mening att komma ifrån att propositionens lösning med ett dotterbolag som i avgörande avseenden är nära knutet till moderbolaget kan innebära risker för att lokalradions utveckling kan komma att hämmas av det inflytande som moderbolaget i praktiken kommer att få i och med propositionens förslag. Hela idén med lokalradion kan därmed komma att förfuskas. Av propositionen framgår t.ex. att det skall upprättas ett samarbetsavtal mellan bolagen. ”Av detta” — och här citerar jag propositionen —- ”bör framgå att moderbolaget, Sveriges Radio AB, skall svara för övergripande planering av rundradioverksamheten, göra framställning om medelstilldelning och besluta om budgetramar för lokalradioföretaget samt besluta om system för ekonomisk styrning och kontroll. Vidare bör moderbolaget fastställa för rundradioverksamheten i dess helhet gemensamma programregler. I personalpolitiskt hänseende skall företagen betraktas som en enhet. I avtalet bör vidare inskrivas att det skall åvila Sveriges Radio AB att företräda koncernen i förhandlingar om kollektivavtal, avtal om upphovsrätter m.m. liksom med centrala instanser t.ex. för sport, musik och nyheter. Det skall härvid ankomma på Sveriges Radio AB att med beaktande av konsekvenser för hela koncernen avgöra i vad mån förhandlingarna skall bedrivas centralt.” Det kan räcka med det här citatet. Det visar att strävandena till ett självständigt övergripande planeringsansvar och en självständig personaloch programpolitik utifrån lokalradions egna förutsättningar och önskemål kan bli svåra att förena med den organisatoriska konstruktion och uppgiftsfördelning som föreslås. Givetvis kan och bör en hel del frågor lösas gemensamt för lokalradion och Sveriges Radio i övrigt. Det förtjänar att understrykas. Det ligger också ett värde i att man kan samarbeta på olika områden av väsentlig 210 betydelse för bägge parter, men den fråga som infinner sig är om inte lokalradion står starkare i en förhandlingssituation gentemot Sveriges Radio i övrigt om lokalradion får en mer självständig ställning än som nu föreslås. I debatten om lokalradio har det kastats fram en rad olika förslag om hur lokalradion skulle kunna se ut. 1969 års radioutredning, som gjort en mer inträngande behandling av denna fråga, föreslog att lokalradion skulle få formen av ett fristående programföretag, Sveriges Lokalradio AB. Enligt min mening finns det i förslagen om ett lokalradioföretag som är mer självständigt i förhållande till Sveriges Radio än propositionens modell sådana förtjänster att frågan bör prövas närmare av den nu sittande radioutredningen, och förutsättningarna och konsekvenserna för en sådan lösning bör redovisas genom att utredningen presenterar ett förslag till ett sådant alternativ.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 I denna centerreservation framhålls också att det är väsentligt att verksamheten i de olika lokalradioområdena kan komma att bedrivas med långt gående självständighet inom lokalradioföretagets ram. Vi föreslår därför att man i radioutredningen närmare bör pröva att förstärka den lokala självständigheten genom att i varje lokalradioområde inrätta en lekmannanämnd med bred förankring inom lokalradioområdet som får sig tilldelad vissa uppgifter. Det numera växande intresset på alla håll för att decentralisera beslutsfattandet på olika samhällsområden bör, som vi ser det, i särskilt hög grad vara tillämpligt på lokalradion med den karaktär denna verksamhet har inom rundradion. Självfallet skall liksom hittills den redaktionella ledningen och programansvaret tillkomma stationschefen i lokalradioområdet. Däremot skulle man med lekmannanämnder kunna åstadkomma en tyngdpunktsförflyttning från den centrala företagsledningen till lokalradioområdena. Vad vill vi då i reservationen nr 4? Ja, vi framhåller att det är angeläget att dessa frågor blir föremål för en närmare prövning av radioutredningen och att man presenterar förslag i detta avseende som underlag för kommande ställningstaganden till lokalradions framtida organisation och verksamhet. Detta avfärdas av utskottsmajoriteten med hänvisning dels till att radioutredningen kan väntas överväga den organisationsform vi föreslår, dels till att ett bifall till motionen skulle styra utredningen i viss riktning och försvåra en fri och förutsättningslös prövning av olika alternativ. Den argumentation utskottsmajoriteten här för är besynnerlig och motsägelsefull. Om majoriteten hävdar att radioutredningen kommer att göra överväganden av detta slag, på vad sätt skulle då en fri och förutsättningslös prövning försvåras genom att man redovisar de överväganden man gjort kring ett organisationsalternativ man diskuterat inom utredningen?

Om man menar att det är angeläget att vi inte binder oss när det gäller den framtida organisationen, är det då inte av stort värde att vi också får en öppen redovisning av sådana här alternativ? Ett bifall till reservation nr 4 innebär således, herr talman, inte några som helst hinder för en fri och förutsättningslös prövning av olika alternativ. Det är inte centerreservationen som är motsägelsefull utan det är utskottsmajoritetens argumentation. Herr talman! Vi har vid en rad tillfällen här i riksdagen diskuterat behovet av en bättre geografisk balans i programproduktionen och att rundradioprogram i större utsträckning än hittills kommer att produceras utanför de nu helt dominerande storstadsdistrikten. En geografisk spridning av produktionen är av betydelse för att tillgodose kraven på bredd, mångfald och allsidighet. Jag berörde det i inledningen av mitt anförande. Att detta med en spridning av programproduktionen är viktigt framgår redan av att regering och riksdag angav detta som en målsättning i 1966 års beslut. Ansträngningar har även gjorts inom Sveriges Radio för att i större utsträckning lägga ut programproduktion på distrikten. Vi har under flera år haft anledning att återkomma till denna fråga här i riksdagen. Det förtjänar att understrykas att lokalradion inte med ett slag förändrar situationen. Fortfarande återstår åtskilligt att göra för att bygga ut den lokala och regionala verksamheten, som också framhålls i motionen 1842. Det gäller inte minst att skapa förutsättningar för en ökad bredd och allsidighet i riksprogrammen. Det måste vara en uppgift för Sveriges Radio att målmedvetet eftersträva en decentralisering av programproduktion både i fråga om ljudradion och televisionen. Jag noterar med tillfredsställelse att det på denna punkt inte rått några delade meningar i utskottet. Låt mig avslutningsvis kort beröra två viktiga principiella frågor i propositionen. 1969 års radioutredning föreslog som bekant att olika myndigheters möjligheter att sända program i radio och TV kraftigt skulle byggas ut. Det förslaget har mött en hel del kritik, och man har bland kritikerna varnat för att detta skulle kunna medföra allvarliga risker för radions och televisionens integritet. Lokalradiopropositionen är betydligt återhållsammare på denna punkt än radioutredningen och innebär att en viss ytterligare vidgning av meddelanden inom rundradion skall kunna ske, att kommunala myndigheter skall få samma möjligheter som statliga myndigheter nu har och att organisationerna i särskilt viktiga frågor skall få tillfälle att ge information. Detta skall ske inom ramen för de nuvarande principerna om rundradioföretagets oberoende. Propositionens förslag i det här avseendet har klara fördelar framför 1969 års radioutrednings förslag, det vill jag understryka. Även en annan viktig fråga som har att göra med integritet behandlas i propositionen. På grundval av reklamutredningens genomgång av reklamen och konsekvenserna av reklamfinansierad TV föreslås i propositionen att tanken på kommersiell reklam i televisions och ljudradioprogram skall avvisas. Vaktslåendet om integriteten är och måste vara en hörnsten för rundradioverksamheten i vårt land. Vi hävdar från centerns sida att ett förtroendefullt förhållande mellan rundradion och dess publik är avhängigt av att verksamheten kan hållas fri från påtryckningar från myndigheter och starka ekonomiska intressen. Vi har länge ställt oss negativa till tankar på särskilda reklamfinansierade företag och reklamfinansiering över huvud taget inom rundradion. Det ställningstagande som nu görs i propositionen i denna fråga hälsar vi därför med tillfredsställelse.

Herr talman! I den proposition som vi nu diskuterar har regeringen tagit slutlig ställning till frågan om möjligheten att reklamfinansiera TV programmen. Moderata samlingspartiet har:i sin partimotion velat uppskjuta ett sådant ställningstagande och överlämna frågan till radioutredningen. Också andra motioner tar upp värdet av reklamfinansieringen, men utskottsmajoriteten kan inte anse annat än att de skäl som framförts i propositionen mot en sådan finansiering är så starka att motionerna bör avslås. Herr talman! Jag skall inte så här nära midnatt ta upp en debatt för eller emot reklamfinansiering. Den debatten har förts åtskilliga gånger förr i Sveriges riksdag. Jag skall i stället nöja mig med att hänvisa till vad fru Mogård anförde. Bl. a. nämnde hon att alla europeiska länder utom de nordiska länderna och Belgien nu använder sig av den finansieringsformen. Att jag inte nu vill ge mig in på någon debatt om reklamfinansiering beror däremot inte på att jag tänker åtlyda det maktfullkomliga uttalande som herr Sundman gjorde nyss här i kammaren när han sade att vi har viktigare saker att syssla med. Diskussionen är slutförd. Nej, herr Sundman, jag kan för det första hänvisa till vad fru Frenkel sade, att varje riksmöte är suveränt när det gäller rätten att ta upp en fråga till ny behandling. För det andra har varje riksdagsman rätt att diskutera en för honom angelägen fråga när det passar in i kammarens föredragningslista. Vi har som sagt föreslagit att de här frågorna skall hänskjutas till radioutredningen, och det har vi gjort bl.a. med tanke på de finansiella svårigheter som Sveriges Radio och också det nya lokalradiobolaget kommer att ha känning av. Hur skall vi i vårt land mot bakgrund av de stigande kostnaderna för programproduktionen kunna hålla rimlig standard på programutbudet? Det är en fråga som alltför litet har diskuterats i samband med den radio och TV-proposition som nu föreligger. Ett belägg för vad kostnadsutvecklingen har inneburit har vi fått genom den debatt som har förts inom och utom Sveriges Radio de senaste åren. Alltför begränsade resurser tillsammans med krav på kvalitativt god produktion måste skapa svårigheter, och de svårigheterna kommer att drabba också den nu aktuella lokalradion. Utbildningsministern beräknar att 14 man skall åstadkomma minst tio timmars informativ lokalradio i veckan. Vi som bor i Skåne lyssnar ofta på grannlandets radio och ser dess TV. Den 1 april i år startade Danmark sin utvidgade regionalradio, där 12 man skall svara för fem-sex timmars program i veckan. De svenska kollegerna förväntas alltså producera nästan dubbelt så mycket. I vilken form? frågar man sig. Skall lokalpop bli lösningen på lokalradions personalproblem? Jag vill gärna tillägga att med det nuvarande finansieringssystemet kommer utbyggnaden av den regionala TV:n att dröja. Två nyligen avslutade undersökningar av regional-TV-publiken och dess önskemål visade en 92-procentig uppslutning kring regional-TV. Stockholm — ensamt, tror jag, av världens storstäder — har ännu inte regional TV men behöver det naturligtvis på samma sätt som samtliga andra regioner behöver utöka sin sändningstid. Men det kostar pengar. Det finns, herr talman, andra finansieringskällor för radio och TV än licenser, bl.a. skattefinansiering. Regeringspartiet brukar inte ha några hämningar när det gäller att lägga över finansieringen av olika åtaganden på företagen, men just här, där kostnadsökningarna är ofrånkomliga, vill man inte ens ha den frågan utredd av radioutredningen, trots att därmed TV-publiken skulle få bättre valmöjligheter utan höjning av licensavgiften och trots att programkvaliteten skulle bli bättre. Därtill — och det är viktigt inte minst inför kravet av en utbyggnad av regional-TV — skulle de tekniska och personella resurser som finns kunna bli till fullo utnyttjade.